Herr talman! Jag vet att herr talmannen önskar få votering före middags rasten. Därom är vi överens, och jag skall därför fatta mig mycket kort. Jag har lovat att ta sex minuter i anspråk och längre tid behöver jag inte. När jag lyssnat till denna debatt har jag slagits av att det ofta blir svårare att förstå vad som menas ju fler ord man använder. Klart genomtänkta förslag kräver inte så många ord. Jag instämmer i den i början av debatten framförda uppfattningen, att alla lagförslag avseende skatter är olustiga i den mån de inte bara berör det årliga uttaget för den skattskyldige utan även påverkar realvärdet av de ting som skall beskattas. Jag kan i så måtto förstå herr Sjöholm och de som står bakom den s.k. högerreservationen. Men vi har nu inte längre råd att kosta på oss den generositet, som vi tidigare visat mot ägarna av de dyra villorna. Till detta kommer, vilket inte kan vara farligt att nämna i denna kammare, att denna välvilja i mycket stor utsträckning har missbrukats. Detta framgår av det förhållandet, att försäljningsvärdena på de dyrare villorna runt om i vårt land är avsevärt mycket större än taxeringsvärdena. Detta utgör tillräckligt fog för att man skall tillgripa en hårdare beskattning. De två alternativ som vid voteringen i denna fråga alldeles säkert kommer att ställas mot varandra och även kommer att samla det största antalet röster, blir naturligtvis dels utskottsmajoritetens hemställan, d.v.s. propositionens förslag, dels reservationen II. De två alternativen skiljer sig strängt taget endast i fråga om den s.k. lägre gränsen för skärpt beskattning, som dras vid 100 000 respektive 125 000 kronor. Det förvånar mig att debatten inte rört sig mera om dessa två alternativ — de verkliga alternativen — än vad den gjort. Varför har man i den av reservationerna, till vilken även jag anslutit mig, stannat för att dra gränsen vid 125 000 kronor? Ja, herr Andersson i Essvik, det beror på att den utredning som penetrerat denna fråga kommit fram till den siffran. Att sedan herr Andersson i Essvik framfört alla de motiveringar han kunnat finna för att biträda en gränsdragning vid 100 000 kronor och att han sagt sig vilja godta finansministerns förslag även i detta avseende är hans egen sak. Jag tycker för min del att han i så fall innan han tog ställning inom utredningen skulle ha frågat finansministern vilken uppfattning denne hade — inte efter det att utredningens betänkande framlagts. Att vi stannat för att dra gränsen vid 125 000 kronor beror på att en villa, som för några år sedan hade ett taxeringsvärde på 80000 kronor, med den starka inflation vi har i vårt land inte minst beträffande byggnadskostnaderna nu är uppe i ett taxeringsvärde på 100 000 kronor och om några år kommer att ligga ännu högre. För min del skulle jag vilja understryka vad som står i den motion som bl.a. folkpartiet lämnat, nämligen att vi är medvetna om att gränserna måste justeras uppåt ytterligare i den mån penningvärdeförstöringen fortsätter i vårt land. Vilka fakta grundar man sig på när man stannar inför 100 000 kronor? Ja, herr Brandt sade att det inte är så farligt, därför att det inte är så många som berörs av ändringen. Sedan har han kanske i någon mån ändrat sig, inte beträffande beloppet men i fråga om motiveringen. Herr Brandt sade att ränta är egentligen endast hyra, men jag kan inte hålla med om detta, ty villaägarens hyra är inte bara räntan. Reparationskostnader tillkommer också. En person som hyr en lägenhet har inga reparationskostnader. Villaägaren har dessutom omsorgen om villan. Det känner väl villaägare till i dag när de får skotta snö m.m. Därför förefaller det mig som om det inte skulle finnas någon orsak att frångå det förslag på 125000 kronor som utredningen från första början lade fram. Jag förstår finansministern när han kanske i dagens läge vill få in så mycket skattemedel som möjligt. Det är jui stil med t.ex. de höjningar av biljettpriserna på SJ som det stått att läsa om under de senaste dagarna. För oss andra som ännu inte fått reda på hur pass svårt det finansiella läget kan vara är det fortfarande lämpligt att följa det förslag som framlagts av utredningen och som tagits upp i den föreliggande reservationen med beteckningen II. Herr talman! Jag tackar för ordet.

Herr talman! Herr Brandt talade hela tiden om att ta bort favörer, men hans indignation var verkligen malplacerad när han sade att en villaägare med en större inkomst får en större skattereduktion än en med liten inkomst. Herr Brandt! Detta är ju precis samma fenomen som då bankdirektör Wallenberg sätter sig på en spårvagn och löser en spårvagnsbiljett och får en reduktion på priset med 50 å 60 öre, medan hans vaktmästare får en reduktion med bara 20 öre. Varför anmärker inte herr Brandt på den politiken? Det är alldeles samma förhållande som gör att ett barnbidrag faktiskt är mera värt för en person med större inkomster. Gå ut i skattedjungeln, herr Brandt, så skall ni finna att det finns många sådana saker att anmärka på. Jag skulle kunna fortsätta herr Björkmans resonemang om att finansministern en gång har sagt att »villaägarna är vårt folk». Nog har han bevisat det, ty ingen har ådagalagt en så stor uppfinningsrikedom då det gäller att plocka sitt eget folk på skatter som vår käre finansminister. Nu har han också bestämt att lyxen i Sverige skall börja vid 100 000 kronor under förutsättning att tillgångarna finns i en egen villa, inte i ostindiskt porslin och silverbägare utan i tak, väggar och golv av svenskt tegel och svenskt trä. Att kontinuerligt lyxbeskatta konst, äkta mattor och andra inventarier är ju orimligt. Det vore ett ännu hårdare dråpslag mot kulturen än det förslag som nu presenteras. Det har inte ens kommunisterna vågat sig på. Det skulle också krävas polisspioner i varje hem för sitt genomförande. Därför måste finansministern gå den lika motbjudande men skattetekniskt enklare vägen att kontinuerligt och progressivt beskatta det primära och skuldsatta i bostaden, d. v. s. tak, väggar och golv samt marken som huset står på. Men när det gäller hyreshus, kontorslokaler, medborgarhus, sjukhus och fängelser, ja hela den dominerande sektorn av byggnadsområdet kan byggherren utan risk för lyxbeskattning bygga hur dyrt som helst, i guld, koppar, ädelträ och mosaik, om han så vill. Och det vill han som bekant ofta. Där kan herr Anderssons i Essvik tal om lyx vara tillämpligt. Där stimulerar många faktorer direkt till lyx. Det är bara den privata villaägaren som skall hållas efter. Socialdemokratiska ledamöter i en stadsfullmäktigeförsamling tvekar t.ex. inte att skattevägen plocka av vanligt folk tiotals miljoner kronor till ett skrytbygge, som inte är oundgängligen nödvändigt. Men när en barnrik arbetareller tjänstemannafamilj i Stockholm har tröttnat på att stå i herr Erlanders bostadskö och därför drar på sig stora skulder för att skaffa en egen bostad, då är avundsjukan framme. Då bestraffas vederbörande med en extra lyxbeskattning på den bostaden. Regeringen skall heller inte försöka dölja det torftiga innehållet i detta förslag genom att låtsas som om man vill komma åt en eller annan verkligt lyxig skeppsredarvilla. Då skulle man inte ha satt gränsen vid 100 000 kronor — och till på köpet utan att ta hänsyn till tomtkostnaden eller till inkomst och förmögenhet i övrigt. Inflationen kommer i framtiden att få tredimensionell inverkan på skatterna. Den kommer inte bara att som nu medföra höjd förmögenhetsskatt på fiktiv förmögenhet och hårdare marginalskatt på fiktiv inkomst, utan den kommer dessutom att medföra progressiv bostadsskatt på villor utan hänsyn till villaägarens inkomst eller verkliga förmögenhet. Jag måste erkänna att jag är besviken på mittenpartierna som svalt denna princip med bara en i sammanhanget betydelselös ändring av gränsen för den nya skattens ikraftträdande, från 100 000 till 125 000 kronor. Principen, den progressiva villabeskattningen utan hänsyn till inkomst och förmögenhet, har man svalt. Den nu föreslagna s.k. lyxskatten på villor har ingenting med egentlig lyxskatt att göra. Benämningen är helt inadekvat. Ett ensamt par med stor förmögenhet och stora inkomster i en vil la taxerad till 100 000 kronor men inredd för en halv miljon kronor får ingen extra bostadsskatt. Men en stor barnfamilj utan förmögenhet och med normala inkomster i en påvert inredd villa för något mer än 100 000 kronor anses däremot kunna bära en extra bostadsskatt. Är det ett utslag av den solidariska politiken? Detta förslag skall alltså bli årets slutvinjett på den svenska arbetarregeringens skattepolitik. Låt oss som exempel ta en fembarnsfamilj med 30 000 kronor i årsinkomst och ägare till en högt intecknad villa i Stockholm, låt oss säga med taxeringsvärdet 125 000 kronor. Det är minsann ingen lyxvilla! Finns det någon här i kammaren som kan ge ett bärande skäl för att denna familj skall påföras en inkomst på 500 kronor som den aldrig haft och betala skatt för den, samtidigt som familjen får vara med och betala 1230 kronor skattefritt varje år i familjebostadsbidrag till en exakt likvärdig familj i ett hyreshus? Det är fullkomligt orimligt. Och ändå säger utredningen att det är dyrare att bo i villa än i hyreshus. Vad är meningen med detta förslag? Skall vi här i landet inte ha tillåtelse att överskrida en av regeringen fastspikad normalstandard? När får vi lagstiftat hur stora och dyra bilar vi får köpa, hur stor hushållsnotan får bli o. s. v.? Skall detta förslag vara regeringen Erlanders kriterium på valfrihet? Mot det här förslaget kan man anföra precis hur många argument som helst. Jag skall dock bara avslutningsvis anföra ett enda argument till. Vår strävan borde väl vara att åstadkomma en samverkan mellan olika förslag, en helhetssyn på lagstiftningsarbetet. Det kravet fyller inte detta förslag, om man ställer det i relation till vårt sociala bostadstänkande i övrigt. Jag tänker bl.a. på de kontanta och skattefria familjebostadsbidragen, som utgår under förutsättning att en barnfamilj har tillräck ligt stor bostad och bor i ett hyreshus. Hyresbidraget kan t.o.m. dras in om det blir tillökning i en familj och bostadsytan därigenom mindre per inneboende räknat. De sociala hyresbidragen syftar alltså till att direkt stimulera barnfamiljerna att skaffa bra och rymliga bostäder. Det nu aktuella famösa skatteförslaget kommer däremot att hindra stora familjer att skaffa stora och bra egna bostäder. En progressiv förmögenhetsskatt på högt skuldsatta realvärden för en liten grupp människor utan någon som helst hänsyn till inkomst, förmögenhet eller försörjningsplikt är ett skatteförslag som inte går ihop med den av oss alla godtagna principen om skatt efter förmåga. Låt oss slippa nya trösklar i vår skattebyggnad, som redan innehåller så många tröskelproblem. Den reservation som fogats till utlåtandet av högerpartiets representanter i bevillningsutskottet är i princip ett riktigt skattetänkande som jag i andra hand vill stödja. I första hand vill jag instämma i herr Sjöholms yrkande om avslag på detta underliga skatteförslag.

Herr talman! I motion 766 i denna kammare år 1965, likalydande med motion 643 i första kammaren, fäste jag och några partivänner uppmärksamheten på den fråga som vi nu diskuterar. Vi återkom 1966 med en motion, II: 275 och I:208, angående rätt för villaägare till avdrag vid beskattning för ränta å lån och påpekade att boendekostnaderna för s.k. lyxvillor på grund av gällande skatteregler är mycket förmånliga och inte står i rimlig proportion till övriga boendes kostnader. Vi föreslog en utredning, och som alla vet är villautredningen nu färdig och har lagt fram sitt förslag. Villaägarna betalar i dag en inkomstskatt på 2 procent av fastighetens taxeringsvärde, Så lågt värderas alltså den naturainkomst som boendet innebär. Men samtidigt har villaägaren rätt att göra avdrag för ränta på inteckningslånen, och detta avdrag är i allmänhet större än 2 procent av taxeringsvärdet. Villainnehavaren får alltså en skattelindring av betydelse. En sådan får han även när lånen är färdigamorterade, ty om han i stället för att amortera hade sparat och placerat pengar i t.ex. obligationer, hade han fått betala skatt på avkastningen. Jag vill också betona, efter den erfarenhet jag har i storstaden Malmö, att detta förhållande utnyttjas i högsta grad i denna stad där vi hade behövt alla medel för att klara bostadsbristen. Där har man engagerat en mängd människor för att bygga lyxvillor, och den villige villabyggaren lägger ut texten så, att eftersom man får göra avdrag för räntor är det en förmånlig investering. Byggaren till och med lånar ut pengar till spekulanter på bygget. Åtskilliga sådana exempel kan jag nämna. Detta gynnande av vissa villaägare i skattehänseende har allmänt observerats. För flera byggmästare, speciellt i storstadsområdena, har det blivit lukrativt att på friköpt mark bygga ett antal dyra villor, som både för byggarna själva och senare för köparna blir en yvytterst fördelaktig affär. I dessa bostäder finner man det verkliga »bostadsfrälset». Det har ju ofta talats om detta frälse, och här finns det: särskilt gynnade grupper som på grund av nuvarande beskattningsregler kommer i förmånsställning. Låt mig anföra ett par exempel. De är hämtade direkt ur verkligheten och inte — det vill jag starkt betona — några ytterlighetsfall. Det gäller ett par villor med en produktionskostnad på 400000 kronor. I det ena fallet var den egna insatsen 162 000 kronor och lånet 238 000 kronor. Taxeringsvärdet var 340 000 kronor. Statlig och kommunal skatt vid en beskattningsbar inkomst av 70 000 kronor gav i detta fall en skattemäs I det andra fallet var produktionskostnaden densamma, d.v.s. 400 000 kronor, och taxeringsvärdet 340 000 kronor men den egna insatsen mindre — 111 000 kronor. Lånet blev följaktligen 289 000 kronor. Den statliga och kommunala skatten baserades också i detta fall på en inkomst av 70 000 kronor. I detta fall blev den skattemässiga bostadssubventionen 8190 kronor. När jag nu hör herr Ringaby tala om bostadssubventioner och uppläggningen härvidlag har jag mycket svårt att tycka att de människor det här gäller är orättvist behandlade. Jag kan helt enkelt inte inse att de är det. Det föreliggande förslaget innebär i stället att man mjukt börjar avveckla subventionerna för de mer exklusiva villorna. Något revolutionerande ingrepp är det inte fråga om. Fortfarande är det en mycket god affär att satsa på de exklusiva villorna, och vi får hoppas att de orättvisor som fortfarande är kvar även skall beaktas. Herr Ringaby sade vidare att gränsdragningen mellan socialdemokraternas och mellanpartiernas förslag var betydelselös. Men om gränsen är betydelselös — och jag kan i viss mån hålla med om att den är det, ty den är inte rättvis i något av fallen — så tycker jag inte man har anledning att reagera i denna kammare, utan då bör man ansluta sig till utskottets förslag. Detta är mycket litet ingripande och ur många synpunkter mycket litet tillfredsställande. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I föreliggande betänkande, nr 57, från tredje lagutskottet behandlas en proposition med förslag till lagstiftning om gemensamhetsanläggningar. Denna lagstiftning skall ge två eller flera fastighetsägare möjlighet att gemensamt inrätta anläggningar av stadigvarande karaktär t.ex. parkerings anläggningar, även parkeringshus, lekplatser, gårdsutrymmen, ledningar, värmeanläggningar och tvättstugor. Lagen torde kanske främst komma att få betydelse i våra städer. I princip skall den emellertid gälla både vid nybyggnad och vid sanering, och det är väl just med tanke på det senare som lagförslaget har fått sin utformning. Låt mig, herr talman, först säga att det finns ett stort behov av en sådan här lagstiftning, framför allt i de större städerna men kanske även i de medelstora. Redan för femton år sedan lade lagberedningen fram en promemoria i dessa frågor, vilka lagberedningen alltsedan dess sysslat med. Denna beredning har också avgivit ett förslag till ny jordabalk, vilket lades fram 1960 och som innehåller ett kapitel om samfällighetsrätt, d. v. s. om samma saker som detta lagförslag handlar om men från något andra utgångspunkter. Detta har snarare reviderats av jordabalksutredningen i dess förslag 1963. Samtidigt som hela denna lagstiftning varit under omstöpning har fastighetsbildningskommittén haft i uppdrag att lägga fram förslag till en lagstiftning som bl.a. skulle innefatta en viss grad av tvång mot fastighetsägare, givetvis i första hand betingat av den krissituation på fastighetsmarknaden som det envisa fasthållandet vid hyresregleringen medfört. Att jag, trots att jag är medveten om behovet av en sådan här lagstiftning, går emot detta förslag och i en reservation framställer ett avslagsyrkande har flera orsaker. Det har omvittnats att detta lagförslag är svårgenomträngligt, men det får man väl finna sig i; det är ju de flesta lagar som gäller mark och fastigheter. Vad värre är, är att förslaget för att kunna tillämpas på olika situationer är så lösligt, att det blir svåröverskådligt till sina konsekvenser. Det förutses att det kommer att dröja innan en fast och sund praxis kommer att utvecklas. Enligt lagberedningen skulle det i och för sig inte behövas någon lagstiftning när det gäller de smärre anläggningarna som t.ex. lekplatser. När det gäller de större anläggningarna framstår tvångsingripanden på det sätt som de utformats i detta lagförslag som betänkliga. Enligt lagförslaget äger byggnadsnämnden ta initiativ till förrättning för att åstadkomma en sådan här anläggning. Då det sedan ofta blir så att länsstyrelsen utser en av byggnadsnämndens tjänstemän till förrättningsman, kan förfarandet få en så officiell prägel att det för den enskilde framstår som en aktion som han måste finna sig i utan knot. Vidare har förrättningsmannens starka ställning i detta lagförslag påtalats. Han får mycket stora befogenheter när det gäller ekonomiska avgöranden, såsom hur kostnader och ersättning skall fördelas, befogenheter som i andra jämförbara lagstiftningar tillägges domstol. Förvisso har utskottet här på en punkt mjukat upp propositionen. Förrättningsmannen har rätt att själv utse två gode män som medhjälpare. Utskottet säger nu att han bör vid val av god man ta hänsyn till sakägares önskemål. I detta sammanhang vill jag inskjuta att här tydligen ligger någon outtalad tanke på att någon byggnadsnämndens tjänsteman i de flesta fall skall bli förrättningsman. Jag vill framhålla att def särskilt när det gäller de mera komplicerade förrättningarna, där stora ekonomiska värden står på spel, ofta blir nödvändigt att i stället ha privata konsulter, som i och för sig har stora resurser bakom sig och som kan ägna mera sammanhållen tid åt en sådan här verksamhet än vad en kommunens tjänsteman kan förutsättas göra. Det är i effektivitetens intresse jag vill understryka detta. Det är ytterligare en omständighet som gör ifrågavarande lagstiftning tveksam. Den gäller möjligheterna för kommunerna att avlyfta vissa kommunala angelägenheter på fastighetsägarna. Med skäl har framförts misstanken om att det nu kan bli tillfälle att med hjälp av denna lagstiftning bygga parkeringshus på fastighetsägarnas bekostnad. Det skall bli intressant att följa utvecklingen på denna punkt. Det är naturligt, herr talman, att i en lagstiftning av detta slag ett visst mått av tvång kan behövas, men enligt min mening skall denna möjlighet användas endast då det är oundgängligen nödvändigt, och i sådant fall skall den enskilde hållas helt skadeslös. Jag kan inte se att dessa synpunkter tillgodoses av förslaget. Visserligen skall en fastighetsägare bli berättigad till ersättning för upplåtelse av utrymme samt för annat intrång. Men han kan inte påkalla inlösen av fastighet, om denna skulle bli praktiskt taget oanvändbar för sitt ändamål och på så sätt omöjlig att sälja. Så länge inlösenskyldighet ej föreligger, har ett tillbörligt rättsskydd ej beretts den enskilde. Tredje lagutskottet har också haft att behandla ett förslag till lag om förmånsrätt, som innebär att fordringar i samband med en ny gemensamhetsanläggning skall få förmånsrätt till fulla värdet före alla tidigare inteckningar i fastigheten. Om man till nöds skulle kunna gå med på lagförslaget om gemensamhetsanläggningar och i stället yrka på tidsbegränsning av lagen såsom herrar Ferdinand Nilsson och Grebäck gör, måste man be att få sätta stopp inför förmånsrättsförordningen. Lagberedningen som är sysselsatt med en översyn av förmånsrättsförordningen säger om det förslag som ligger på kammarens bord: »Förslaget är utomordentligt ingripande och bryter med alla hittills tillämpade regler. Att över huvud införa en ny förmånsrätt med den föreslagna prioriteten är vanskligt. Så mycket betänkligare är saken, när förslaget är så lösligt och så svajande till sina verkningar som här är fallet. Härtill kommer, att det virrvarr som nu ut märker 17 kap. 6 8 HB jämte därtill anslutande lagar bort utredas och ordnas innan saken ytterligare förvärras. Den nya förmånsrätten är i sak vida riskablare för inteckningshavarna o. a. än de nuvarande mera blygsamma rättigheter som njuter sagda förmånsställning.» Det är ord och inga visor från lagberedningen. Kommentarer av mig är helt överflödiga. Meningen var att denna lagstiftning skulle få en privaträttslig prägel, och då kanske det inte hade gjort så mycket att den var bristfällig. Sådan lagstiftning har nämligen oftast dispositiv karaktär. Som det nu har blivit har kravet på rättssäkerhet ej till fullo kunnat tillgodoses. På flera punkter saknas också samordning med liknande lagstiftning. Detta beror väl på att lagförslaget lagts fram vid sidan av pågående lagstiftningsarbete. På lång sikt synes det därför nödvändigt att i lagtekniskt hänseende betrakta jordabalkens regler, som lagberedningen nu arbetar med, som de primära och denna lagstiftning som en kompletterande. Herr talman! I första hand ber jag att få yrka avslag på propositionen enligt reservationen I. Skulle detta avslagsyrkande ej vinna kammarens bifall ber jag i andra hand att få yrka bifall till reservationen III av herr Alexanderson m.fl., vilken reservation kommer att belysas av kommande talare. Jag vill meddela att jag även kommer att stödja reservationen IV av herrar Ferdinand Nilsson och Grebäck.
Herr talman! Jag behöver inte ingå på någon historik — herr Bengtson i Solna har redan givit en sådan. Jag vill endast understryka vad han sade att det speciellt för den moderna och mera avancerade stadsplanetekniken är nödvändigt med sådana här regler. Det kan vara fråga om stora kvarter där man får utfartsförbud, det behövs gemensamma parkeringsanläggningar, värme anläggningar och andra anläggningar som står omtalade i utredningen och i propositionen. Det nuvarande systemet med hänvisning till överenskommelser har visat sig inte vara tillräckligt. Man kan inte genomföra de stadsplaner som utarbetats och fastställts. Man kan inte binda åtagandena vid fastigheterna, eftersom servitut inte kan innebära positiva prestationer. En sådan lagstiftning som den föreslagna skulle på ett helt annat sätt än tidigare möjliggöra överenskommelser som blir sakrättsligt bundna vid fastigheterna även i fråga om anläggningarnas drift. I den mån så behövs finns tvångsregler. De kanske inte kommer till så stor användning utan mera tjänar som ett påtryckningsmedel, men då har de ändå gjort sin nytta. I propositionen talas det om — och herr Bengtson nämnde det också — den väntade samfällighetsrätten i den nya jordabalken. Den kan emellertid inte fylla dessa behov. Den är frivillig, har inte något offentligrättsligt inslag och har inte den förmånsrätt som har föreslagits. Jag kan alltså inte biträda herr Bengtsons förstahandsyrkande om avslag på propositionen. Utskottets behandling av denna fråga har varit mycket grundlig. Det förelåg fyra lagförslag: utredningens förslag och det förslag som efter en omfattande remiss och långvarigt arbete i departementet lades fram och därefter remitterades till lagrådet. Lagrådet hade många invändningar att göra och fann för gott att lägga fram ett eget förslag, byggt på de två föregående. Därefter har justitiedepartementet lagt fram sitt andra förslag, som nu presenteras i propositionen. Olika paragrafnummer och indelningar har medfört svårigheter, som inte är så lätta att reda ut. Utskottet har rent allmänt anfört att lagförslaget såsom det nu presenterats är svårtillgängligt, och det är nog det minsta man kan säga. Utskottet är också övertygat om att det kommer att medföra vissa svårigheter i tillämpningen och att denna därför bör följas med uppmärksamhet. Departementschefen hyser liksom utskottet vissa farhågor för att ett genomförande av lagen skulle kunna innebära att man i kommunerna införde en ny stadsplaneteknik, som innebure att vissa anläggningar, t.ex. parkeringsanläggningar, som borde åligga kommunen, nu kunde överföras till de enskilda intressenterna i respektive kvarter. Även dessa förhållanden bör alltså följas med uppmärksamhet. Jag tror inte att det föreligger någon större fara i denna riktning, men det kan naturligtvis finnas kommuner där man skulle vilja genomföra en sådan tillämpning, vilket inte är avsikten. De allvarligaste invändningarna hos åtminstone vissa av remissinstanserna gäller förmånsrättsreglerna. Denna kritik är mycket allvarlig och utskottet har även angivit att det ställer sig tveksamt på denna punkt. Det är kanske otillfredsställande att skrida till beslut i en fråga, där så stor tveksamhet har yppats, men jag har den förhoppningen att detta skall visa sig vara en riktig väg att gå. Jag måste dock tillägga att förslaget fordrar mycket av själva förvaltningen av samfälligheterna, men det krävs även att kreditinstituten bevakar utvecklingen på detta område. Jag hoppas att kreditinstituten ocksa skall acceptera en sådan anläggning sasom en värdehöjande faktor och kommer att kunna bevilja krediter i enlighet därmed. Många av dessa anläggningar är livsviktiga för fastigheterna, vilket bör observeras från kreditgivarnas sida.

För mindre vattenoch avloppsanläggningar, vilka inte berörs av 1955 års lag, skulle inte lagen om gemensamhetsanläggningar kunna gälla, och de står därför utan möjlighet att bli reglerade som gemensamhetsanläggningar. Flera remissinstanser har gjort anmärkningar mot detta förhållande, och vi påpekade i vår motion att lagen måste kompletteras på denna punkt. Vi framlade även ett förslag till ändring av 1 §. Utskottet har nu skrivit mer än välvilligt på denna punkt. Det har närmast gjort en beställning hos Kungl. Maj:t att snarast möjligt låta utreda denna fråga och inkomma med förslag till riksdagen, och därför avstår jag från särskilt yrkande på denna punkt. Beträffande = förrättningsförfarandet har vi i motionen diskuterat några olika punkter. Departementschefen har uttalat att det skall vara en förrättning för varje anläggning. Om flera anläggningar har viss beröring med varandra, bör dessa handläggas som parallella förrättningar. Vi har i motionen tagit upp den motsatta situationen, nämligen att man börjar med en förrättning med ganska vid omfattning men i ett senare skede finner att man bör kunna dela upp den. Utskottets skrivning ger vid handen att man skulle kunna tolka lagen på detta sätt. Man skall härvidlag inte vara alltför formalistisk och kan i en sådan situation även hänvisa till tillämpningen av lagen om enskilda vägar. Vi antydde också i motionsparet en fråga, som berörs i lagförslagets 3 §, där det gäller ianspråktagande av utrymme för anläggning. Vi påpekade att det fanns vissa tolkningssvårigheter, som innebar att innehavare av särskild rätt, såsom nyttjanderätt eller servitutsrätt, i tvångsfallet, d.v.s. när det gäller anläggningar inom fastställd plan, skulle behandlas försiktigare än fastighetsägare. Lagrådets förslag, som har inspirerat departementschefen till den senaste lydelsen av tredje paragrafen, var tydligare. Utskottet har nu gjort ett förtydligande. Jag utgår därför ifrån att man bör tolka paragrafen på det sätt utskottet menar, och jag är till freds härmed. Vidare utgår jag ifrån att passusen i 3 § tredje stycket »i den mån hans rätt beröres» även i frivilligfallet kan ges en förnuftig tolkning, så att det innebär att t.ex. en servitutsrätt skall vara påtagligt berörd för att medgivande skall erfordras.

Frågan är behandlad i propositionen, och där nämnes att i viss lagstiftning finns sådan utvidgning medtagen medan den saknas i annan lagstiftning. Jag skulle särskilt vilja vända mig emot departementschefens uttalande att i detta fall lösningsplikt för enskilda fastighetsägare i skiftande ekonomiska förhållanden skulle bli väsentligt mera betungande än som svarar mot behovet av utrymmet. Här skulle man alltså avstå från en princip, som i och för sig anses vara riktig, bara för att den som går fram tvångsvis inte skulle vara i sådana ekonomiska omständigheter att han skulle kunna stå för kostnaderna. Detta är väl en ny princip när det gäller tvångsrätter. Den man tar mark eller rättigheter från med tvång skall ha ersättning, oberoende av om vederbörande kan betala eller inte. Kan vederbörande inte betala bör det inte finnas möjligheter till tvångsinlösen. Jag tycker inte att detta motiv riktigt hör hem ma bland principerna för tvångsförvärv av olika slag. Vi har avstått från yrkande härutinnan i motionen, och jag har uppfattat det så, att även departementschefen avstått från att föreslå en sådan utvidgning av inlösen, med hänvisning till att det i så fall behövs flera ändringar i lagstiftningen — han nämner äganderättsövergång, fastighetsbildning och nedsättning av ersättning. Detta avskräckte motionärerna ifrån att föreslå lagändring, och detta var också omöjligt med den korta tid som stod till buds. Jag föreställer mig att detta kan ha varit en av orsakerna till att också departementschefen inte utformat något förslag. Kanske har han i detta fall tyckt ungefär som vi motionärer. Jag kommer sedan till en punkt där vi har ett motionsyrkande, nämligen frågan om byggnadsnämndens inflytande. Utredningen och de bägge departementsförslagen går ut på att byggnadsnämnden skall meddela beslut om medgivande och att byggnadsnämnden då i huvudsak är bunden vid kravet på överensstämmelse med gällande plan. I reservation II av herr Alexanderson m.fl. har vi gjort invändningar häremot och framhållit att byggnadsnämnden är ett specialorgan. Byggnadsnämndens arbete och funktioner regleras av byggnadsstadgan och det som man nu tillföres faller utanför byggnadsstadgan. Det ger en offentligrättslig ställning åt byggnadsnämnden utöver vad den tidigare har. En fråga som byggnadsnämnden behandlar enligt denna lag kan t.ex. inte tas upp genom interpellation i fullmäktige eller på motsvarande sätt, utan byggnadsnämnden har avgörandet i sin egenskap av specialorgan. På så sätt får byggnadsnämnden möjlighet att besluta om anläggningar som inte är att hänföra till nybyggnad i byggnadsstadgans mening, och det tycker vi också är ett avsteg. Sedan uppkommer i vissa lägen tvek samhet om vad byggnadsnämnden skall behandla och vad förrättningsmannen skall handlägga. Där är det svårt att dra gränsen. Det blir givetvis en tidsutdräkt där, och det kan bli ytterligare tidsutdräkt genom att byggnadsnämndens beslut kan överklagas i särskild administrativ ordning. Likaså kan det överklagas i form av kommunalbesvär, och därefter också ske överklagande av förrättningsmannens utlåtande i judiciell ordning. Utskottet skriver att byggnadsnämnden skall ha ett starkt inflytande på dessa frågor, och jag skulle kunna gå ännu längre och säga att nämnden i praktiken skall ha ett avgörande inflytande. Då jämför jag med den erfarenhet jag har av tillämpningen av fastighetsbildningslagstiftningen. Efter ett uttalande från byggnadsnämnden, att nämnden inte kommer att ge byggnadslov för en bostadseller industrifastighet, eller sedan byggnadsnämnden förklarat, att byggnadslov inte står i överensstämmelse med gällande plan, faller det inte förrättningsmannen in att medge fastighetsbildning. Byggnadsnämnden har rätt att överklaga jorddelningsförrättningar i vissa fall, och det har hänt att domstolarna har gått ifrån vad byggnadsnämnden sagt, men jag tror inte att det har inträffat i något fall där byggnadsnämnden förklarat att det inte stämmer med planen, d.v.s. där det gällt en planfråga. Däremot finns det olika uppfattningar om vad som är glesrespektive tätbebyggelse. Det är ju en ganska svår sak att avgöra. Där har det funnits vissa differenser. Men det är ju en fråga som inte kommer upp i de ärenden det här gäller. Det har gått bra med förrättningar enligt jorddelningslagstiftningen, och förrättningarna vid gemensamhetsanläggningar påminner om dem. Jag hyser därför inga farhågor för att det inte skulle gå bra i dessa fall också. Jag har antecknat sex olika möjligheter för byggnadsnämnden att påver ka dessa frågor ändå. Om jag först utgår från tvångsfallet inom plan — som är det mest intressanta ur byggnadsnämndens synpunkt — så är det byggnadsnämndens sak att lägga fram en plan. I regel utformar nämnden planen så att den antages av fullmäktige och fastställes av vederbörande fastställande organ. Man gör alltså först upp en plan som förutsätter vissa gemensamhetsanläggningar. Sedan kan byggnadsnämnden vara sökande till förrättningen enligt 10 §. Därefter skall yttrande inhämtas av byggnadsnämnden enligt 17 8 i reservation II. Enligt 21 8 i samma reservation tilldelas byggnadsnämnden besvärsrätt och sedan skall nämnden pröva frågan om byggnadslov då det gäller nybyggnad. Slutligen kan, som herr Bengtson i Solna framhöll, förrättningsmannen vara en hos byggnadsnämnden anställd person, d.v.s. stadsingenjören, och då har man ytterligare god kontakt med honom. Det har man nu också beträffande alla fastighetsbildningsförrättningar. Där uppstår inga pliktkollisioner för stadsingenjören vare sig han som byggnadsnämndens tjänsteman har att lämna byggnadsnämnden råd eller han är förrättningsman. Dessa sex punkter tycker jag borde tillfredsställa dem som anser sig tala för byggnadsnämndens intressen. Vi finner då att det blir mindre omgång och principiellt riktigare med vår lösning att inhämta yttrande från byggnadsnämnden. Särskilt vad lagrådet har anfört i dessa frågor är beaktansvärt. Vi har även en reservation till 19 § angående förrättningskostnaderna. Enligt propositionen är förrättningskostnaderna upptagna i huvudsak på samma sätt som enligt fastighetsbildningslagstiftningen. Man skall fördela efter andelstalen, och om det finns särskilda omständigheter kan man jämka. Vi har i motionerna och i reservationen tagit upp frågan om ersättning för kostnader då mark tas i anspråk. Liksom lagrådet har vi ansett att om man tar mark i anspråk under tvång, skall den som tvingas få gottgörelse för sina kostnader, åtminstone i första instans. Han skall ju tillvarata sin rätt, och det är gammal god sed här i landet att man vid tvångsförvärv skall kunna göra detta utan kostnader. Nu ändrades expropriationslagstiftningen häromåret så att detta bara gäller i första instans, men inte ens det har man låtit gå igenom i propositionen. Någon risk för onödiga utredningar torde inte finnas — det har man fredat sig mot också i expropriationslagstiftningen. Vi har alltså föreslagit ett andra stycke i 19 §, innebärande att dylik ersättning skall utgå. Vi jämför med expropriationslagen och även med vissa bestämmelser i vattenlagen. Herr talman! Jag är till freds med utskottets skrivning beträffande punkten A i motionerna och har alltså inte något särskilt yrkande därvidlag. Jag anser att det är en beställning som har givits Kungl. Maj:t till känna genom utskottsutlåtandet.

I huvudsak kan jag vara till freds med vad utskottet har skrivit om dessa frågor. Liksom utskottet anser jag att de bör bli föremål för noggrann uppmärksamhet under tillämpningen.

Herr talman! Jag kan vitsorda att herr Levin riktigt har uppfattat vad jag menat. Han säger att jag också anser att det finns ett behov av en lagstiftning av ifrågavarande slag. Jag kan precisera det och säga att det finns ett behov av en sådan lagstiftning, men det finns inte något behov, herr Levin, av en lagstiftning med just den nu föreslagna utformningen. Om man talar med stockholmare så har de en känsla av att saneringen av city har kommit ganska långt utan att vi haft en sådan här lagstiftning. Jag vill dock inte underlåta att säga att det kanske hade varit något enklare om det funnits en sund lagstiftning beträffande gemensamhetsanläggningar. Herr Levin kritiserar högerpartiets representant i fastighetsbildningskommittén. Det kan kanske finnas något fog för påståendet att vi inom högerpartiet inte har följt en viss linje.

Det är inte heller vilka ord som helst som exempelvis lagberedningen använder. Jag har citerat den hårdaste kritiken förut. Jag skall inte upprepa den nu. Herr Levin säger att den förmånsrätt som man här vill införa i och för sig inte är något orimligt. Det är så att det i dagens läge finns vissa regler som gör det möjligt att belåna en fastighet till säg 60 procent av dess värde. Men om man sedan bygger en gemensamhetsanläggning, så skall denna anläggning inte med 60 procent utan med hela sin kostnad dock intill fastighetens värdeökning få komma före de tidigare lånen. Jag vill inte gärna använda ordet orimligt, men man kan i varje fall säga mycket hårda ord om ett dylikt förfaringssätt.
Herr talman! Utskottets ärade vice ordförande, som ju deltog i utredningen, har i sitt anförande tagit upp de båda reservationer som jag anslutit mig till. Han säger att det skulle få underliga konsekvenser om förrättningsmannen ensam beslutade i dessa frågor. För det första är det inte säkert att han alltid är ensam; han kan ha två gode män med sig. För det andra vill jag erinra om att förrättningsmannen — som herr Levin vet — vid lantmäteriförrättningar beslutar först sedan byggnadsnämnden sagt sitt. Med det aktualitetskrav som vi har enligt reglerna i jorddelningslagen har en förrättningsman inga möjligheter att gå emot byggnadsnämndens uttalande, om detta går ut på att byggnadsnämnden kommer att vägra byggnadslov. Vi har ideligen ärenden, där den situationen föreligger. Utskottet har sagt, att byggnadsnämnden skall ha ett starkt inflytande. Jag har velat gå längre och anser, att byggnadsnämnden i praktiken skall ha ett avgörande inflytande, och det får nämnden genom sitt yttrande. Herr Levin anser vidare att vi reservanter vill införa en underlig ordning. Men det är väl en ännu mer underlig ordning som utskottet vill införa; den strider mot den ordning som gäller i likartade fall inom andra förrättningsområden. Inte heller är det meningen, som man velat göra gällande, att byggnadsnämnden skall avge yttrande exempelvis till stadsingenjören. Nämnden avger ett yttrande över en anläggning. Det föreligger inte något orderförhållande, utan det är helt enkelt en sak man bedömer. Vad beträffar reservation III och förslaget om att markägaren skall ha ersättning för sina utredningskostnader 1 första instans, så diskuterades samma sak för ett eller ett par år sedan när expropriationslagen ändrades. Det var då inte tal om annat än att denna möjlighet till ersättning skulle finnas åtminstone i första instans. Propositionen innehöll förslag härom, och riksdagen var helt enig på den punkten. Då är det egendomligt att man nu i ett helt likartat fall inte vill införa denna möjlighet,

Herr talman! Jag kan också vitsorda att det vid behandlingen i utskottet inte rått några delade meningar om behovet av en lagstiftning på detta område. Det är väl alldeles uppenbart att det föreligger ett behov av att på privaträttslig grund kunna reglera genomförandet av vissa angelägna gemensamhetsanordningar såväl i de nya bebyggelseområdena som vid saneringar i tätortsregionerna.

Detta gäller t.ex. lagrådet och Svea hovrätt.

Det är ju inte alls någon ovanlig företeelse att man när det gäller att införa en ny lagstiftning, en speciallagstiftning av något slag, tidsbegränsar den för att vid en förnyad översyn kunna dra nytta av vunna erfarenheter. Något annat har vi inte syftat till — jag kan försäkra herr Levin att vi ingalunda tänker oss att lagen skall sättas ur kraft då denna tidsperiod förflutit. Vi vill med vårt förslag bara markera det angelägna i att en översyn och en omprövning verkligen kommer till stånd. Tidsbegränsar man lagen får man väl förutsätta att regeringen kommer att begära en förlängning av lagen, och då får ju riksdagen tillfälle att i anslutning till propositionen motionera och utskottsbehandla frågan. Jag skulle också på ett par andra punkter vilja säga några ord. Jag ansluter mig till reservation III av herr Alexanderson m.fl., i vad gäller ersättning till sakägare för nedlagda kostnader vid förrättning. Jag instämmer i den motivering härför som herr Tobé gav uttryck för. Jag skulle också vilja säga några ord med anledning av den reservation av herr Alexanderson m.fl. som finns vid B i utskottets hemställan och som gäller frågan om byggnadsnämndens befogenheter.

Jag tycker därför att det är mera logiskt och konsekvent att låta byggnadsnämnden komma in som sista instans för att bevaka, att förslaget icke strider mot fastställd generalplan eller byggnadsplan. Jag kan inte finna annat än att propositionens förslag är att föredra, även om jag tror att slutresultatet i praktiken — vare sig man följer reservationen eller propositionen — i stort sett blir detsamma. Det kommer ytterst an på den goda viljan hos förrättningsmannen, byggnadsnämnden och berörda parter hur lagen i praktiken kommer att fungera.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 När det gäller ikraftträdandebestämmelserna ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Ferdinand Nilsson och mig, som är betecknad med IV i tredje lagutskottets utlåtande nr 57.

Herr talman! Även jag vill instämma i vad de flesta har sagt som yttrat sig i detta ärende, nämligen att denna lagstiftning är efterlängtad. Utvecklingen har drivit på, varför kravet på denna form av åtgärder känts allt starkare. Jag tror att vi alla är överens om nödvändigheten av denna lagstiftning. Jag tror också att vi kan vara överens om att det kanske hade varit önskvärt att man hade kunnat genomföra den samtidigt med en lagstiftning på angränsande områden. Jag syftar då främst på förslaget om en ny jordabalk och på en del andra närliggande områden. Men jag tror inte heller att någon för den skull velat ta ett uppskov med denna fråga, därför att man starkt känner trycket av att få något gjort på detta område. Jag skall inte uppehålla mig vidare vid detta utan vill bara beröra några punkter, om vilka delade meningar rådde inom utskottet. Jag har tillsammans med herr Erik Jansson i första kammaren väckt en motion i denna fråga, i vilken vi velat understryka just det som framgår av propositionen och även av utskottets skrivning, nämligen byggnadsnämndens starka ställning då det gäller hävdandet av samhällsnyttan. Vi var i utskottet ganska överens om att byggnadsnämnden borde ha en stark ställning, och majoriteten ansåg att den bästa lösningen var den som finns inskriven i propositionens lagförslag. Den innebär att byggnadsnämnden skall fatta beslut om sitt ställningstagande i respektive ärende. Jag har svårt att förstå reservanternas inställning att byggnadsnämnden inte bör fatta beslut utan endast avge ett yttrande. Jag kan dock förstå deras motivering; man vill undvika riskerna för okynnesöverklaganden och därmed fördröjandet av ett ärende. Utskottsmajoriteten, vars uppfattning jag delar, anser att den risken inte kan vara så stor med den formulering som lagen föreslås få på detta område. I reservationen II tages också frågan om förrättningskostnaderna upp. Herr Levin har delvis berört den, men jag vill ändå säga några ord därom. Det betraktas väl som ganska självklart att ägarna till de fastigheter som beröres av en gemensamhetsanläggning inte skall ha ersättning. Däremot kan det låta ganska bestickande att ägaren till en fastighet, vars mark tages i anspråk och som inte ingår i gemensamhetsanläggningen, skall ha ersättning. Jag tror emellertid att det endast är en skenbar rättvisa. Utskottet skriver härom: »Vidare torde det ofta inte finnas behov av en kostnadsregel eftersom förrättningsmannen i tjänsten verkställer erforderliga utredningar.» Fastighetsägaren behöver sålunda inte drabbas av dessa utredningskostnader. Utskottsmajoriteten har därför ansett att inskrivandet av ersättningsregler många gånger skulle kunna verka frestande på en fastighetsägare att göra egna utredningar och därmed medverka till en stegring av förrättningskostnaderna. Till slut några ord om den reservation som herr Grebäck nyss berörde och som tar upp frågan om att göra lagen tidsbegränsad. Med hänsyn till vad jag inledningsvis sade om att det hade varit önskvärt med en samordning av lagstiftningen på näraliggande områden kanske det kan tyckas som om det fanns visst fog för en tidsbegränsning. Därmed skulle man kunna få till stånd en samordning med kommande lagstiftning. Med kännedom om det sätt varpå lagar stiftas av regering och riksdag tror jag emellertid, att det inte föreligger någon risk för att en sådan samordning inte kan åstadkommas på ett vettigt sätt. Herr Grebäck nämnde och reservanterna har också understrukit detta att om lagen göres tidsbegränsad får man, när tidsfristen utgår, tillfälle att göra en systematisk bearbetning av lagen. Herr Grebäck tillade att vi då också får möjlighet att väcka motion. Jag tror nog att den samordning som behövs kan åstadkommas. Vi har därvidlag också möjlighet att medverka från riksdagens sida. Jag tror även att trycket från dem som praktiskt skall handha tillämpningen av denna lagstiftning kommer att verka i sådan riktning, att farhågorna för att samordningen inte skall kunna fungera på ett tillfredsställande sätt visar sig vara överdrivna. Utskottet uttalar för sin del, såsom herr Levin påpekat, att tillämpningen skall följas och att man noga skall uppmärksamma hur den faller ut i praktiken. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till tredje lagutskottets hemställan i dess utlåtande nr 57.

Herr talman! Att jag begär ordet igen beror på att herr Hammarberg upprepade vad utskottsmajoriteten anfört angående kostnaderna för utredningar. Förrättningsmannen skall självfallet genomföra de utredningar som faller inom förrättningshandläggningen, men han kan inte åta sig att göra partsutredningar. En part som tvångsvis skall berövas sin mark, måste ha möjlighet att tillkalla särskilda sakkunniga och att anlita expertis som står till förfogande utanför förrättningsförfarandet för att kunna få sin fråga riktigt och rättvist bedömd. En förrättningsman utför naturligtvis utredningar i större omfattning än vad som blir fallet inom expropriationsdomstolen, men han kan inte åta sig att göra partsutredningar. Det är orimligt. Detta har vi även nämnt i vår motion, och jag vill göra denna deklaration för att ingen skall tro att vi accepterar vad herr Hammarberg nyss framhållit som motivering. Medan jag ännu har ordet vill jag säga till herr Grebäck att hans syn på byggnadsnämndens = ställning måste grunda sig på en missuppfattning av vad som i propositionen och i reservationen anförs i detta sammanhang. Herr Grebäck sade att man inte på ett tidigt stadium skall vända sig till byggnadsnämnden, utan enligt hans tolkning av propositionen skall man i slutskedet låta byggnadsnämnden få bedöma hela handläggningen av frågan, varvid förrättningen skulle vara mer eller mindre färdig. Det är givet att man även enligt propositionens förslag på ett tidigt stadium skall underställa frågan byggnadsnämndens prövning. Man måste ha klart för sig att uppläggningen även i propositionen är att få byggnadsnämndens mening om anläggningen stämmer med gällande planer. Det är ingen idé att starta större utredningar inom förrättningens ram utan att först ha den saken klar för sig. Jag ville säga detta eftersom jag tror att herr Grebäcks yttrande bottnade i ett missförstånd.

Herr talman! Herr Tobés påpekande om att förrättningsmannen inte gör partsutredningar är naturligtvis riktigt. Men det är väl härvidlag ändå inte bara fråga om kostnaderna utan det gäller även de möjligheter att i viss mån förhala ärendet, vilka kan uppstå om man skulle så att säga pressa parterna med att de även skulle få ersättning för alla de utredningar de låter göra på detta område. Därför tycker jag att man på denna punkt i viss mån kan dra upp en parallell med herr Tobés och hans medreservanters motivering i frågan, huruvida byggnadsnämnden skall avge yttrande eller fatta beslut — ett yttrande kan ju inte överklagas, vilket däremot kan bli fallet med ett beslut. Också i detta sammanhang kommer möjligheten att förhala ett ärende in i bilden.

Herr talman! När man lyssnar på debatten får man lätt den uppfattningen att denna lagstiftning i första hand skulle komma att tillämpas i storstädernas saneringsområden.

Enligt min erfarenhet har det emellertid redan nu visat sig finnas så goda skäl för en sådan lagstiftning på grund av de nya fritidsbyggnadsplanerna, att det finns all anledning att erkänna att den behövs. Jag har därför mycket svårt att förstå högerns inställning att det är onödigt att införa detta tvång. Den enskilde fastighetsägaren får faktiskt redan nu finna sig i tvång från andra fastighetsägare. Det är kanske inte i första hand samhället som utövar tvång utan den gemenskap som nu på olika sätt skapas i form av byggnadsplaner, förrättningar enligt enskilda väglagen o.s.v. Där får alltså den ene ta hänsyn till den andre, även om detta skulle innebära ett visst tvång. Därför anser jag det vara helt naturligt att här finns ett behov som måste tillgodoses genom den nya lagstiftningen.

Frågan är emellertid löst annorlunda i fastighetsbildningslagarna och då borde man också kunna lösa den på liknande sätt här, eftersom enligt min mening i stort sett samma frågekomplex berörs. Beträffande förrättningskostnaderna vill jag bara framhålla att jag inte heller härvidlag har någon annan mening än reservanterna. Deras motivering finner jag helt berättigad och ber därför, herr talman, få yrka bifall till reservationerna II och III.

Herr talman! I den proposition som behandlas i föreliggande utskottsutlåtande föreslås att tidpunkten för ikraftträdandet av lagen om vad som är fast egendom och lagen om företagsinteckning samt vissa lagar som anknyter till dessa lagar skall ändras från den 1 januari 1967 till den 1 juli samma år. Det framgår emellertid inte av propositionen att så långt uppskov som sex månader skulle behövas. I reservationen av herr Ebbe Ohlsson m.fl. — jag tillhör själv reservanterna — framhålles att det bör finnas möjligheter att låta lagen träda i kraft snarast möjligt, och vi föreslår att det överlåtes åt Konungen att bestämma tidpunkten. Detta är i korthet reservationens innehåll. När den aktuella lagstiftningen antogs i våras förelåg inga motioner och inga reservationer. Jag tillät mig emellertid att i ett kort anförande göra några kommentarer. Jag vill nu gärna framhålla — delvis i anslutning till den proposition nr 128 med förslag till lag om vissa gemensamhetsanläggningar m.m. som vi nyss behandlade — att frågan om fastighetsbegreppet borde övervägas i justitiedepartementet. På s. 342 i propositionen återges ett uttalande av lagrådet, att det i och för sig »är mindre tillfredsställande, att ett och samma uttryck har olika innebörd på skilda ställen i samma lag».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

Herr talman! I föreliggande utlåtande nr 61 från tredje lagutskottet behandlas Kungl. Maj:ts proposition nr 138. Herr Tobé angav inledningsvis vad som föreslås i propositionen. Ifrågava Redan när Kungl. Maj:t i våras remitterade lagförslaget till lagrådet framhöll departementschefen att de föreslagna ändringarna skulle komma att få återverkningar på det exekutionsrättsliga området. Förslag till ändring av den exekutionsrättsliga lagstiftningen har också remitterats till lagrådet i september månad. De därvid föreslagna lagändringarna har emellertid delvis blivit mycket omfattande och har på grund därav inte kunnat fullföljas i avsedd ordning. Följdlagen kan sålunda inte bli klar till den 1 januari 1967. Eftersom samtliga i utskottsutlåtandet behandlade lagförslag måste träda i kraft samtidigt har Kungl. Maj:t därför föreslagit den nämnda ändringen av tidpunkten för ikraftträdandet från den 1 januari 1967 till den 1 juli samma år. I motioner har föreslagits att den nya lagstiftningen skulle träda i kraft den 1 april 1967. I en reservation av herr Ebbe Ohlsson m.fl. föreslås att de avsedda lagarna skall träda i kraft den dag Konungen bestämmer, såsom herr Tobé nyss nämnde. Såväl motionärerna som reservanterna anser alltså att tidpunkten för ikraftträdandet måste framflyttas men anser att ikraftträdandet bör kunna ske betydligt tidigare än Kungl. Maj:t föreslagit. Reservanterna för sin del är inte beredda att följa motionärerna, eftersom de sannolikt inte vill ta ansvaret att kanske ännu en gång få pröva frågan om framflyttning av tiden för ikraftträdandet. Utskottsmajoriteten har funnit det klokt att följa Kungl. Maj:ts förslag att fastställa tiden till den 1 juli 1967. Man anser också att det är bättre för dem som eventuellt omedelbart berörs av dessa lagar att få ett bestämt datum att rätta sig efter än — som reservanterna föreslagit — en oviss tidpunkt som beslutas först då Kungl. Maj:t finner det lämpligt. Enligt utskottets mening har varken motionärerna eller reservanterna framfört några bärande motiveringar för sin framställning, och jag ber, herr talman, att med dessa ord för yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som motionär ber jag att få säga några ord i denna fråga. Jag anser att majoriteten inom tredje lagutskottet knappast har presenterat någon särskilt övertygande kritik av motionerna. Utskottsmajoriteten anför att vissa möjligheter föreligger »att riksdagen skall hinna besluta i ärendet inom den tid som fordras för att lagstiftningen i fråga skall kunna träda i kraft den 1 april». Det anförs vidare att »arbetet med tillämpningsförfattningar m.m. uppges nu ha avancerat så långt att erforderliga föreskrifter bör kunna utfärdas före nämnda dag». När man läst så långt föreställer man sig att konsekvensen av dessa konstateranden skulle bli ett bifall till motionerna. Så är emellertid inte fallet, utan utskottet anför att man inte kan bortse från risken att Kungl. Maj:ts kansli kan komma att försenas i sitt arbete. Att en sådan risk föreligger, har vi tyvärr fått bevittna vid olika tillfällen tidigare, och vi har fått erfara att detta medfört betydande svårigheter för arbetet i riksdagen. Reservanterna, som hört resonemanget i utskottet, har dragit konsekvenserna härav och sagt att man inte bör fixera en viss tidpunkt, utan med ändring av motionsyrkandet sikta till att dessa lagar skall träda i kraft den dag Kungl. Maj:t bestämmer. Då skulle inte Kungl. Maj:ts kansli ha piskan över ryggen. Jag är dock övertygad om att man där fortfarande skulle göra sitt bästa, och utskottsmajoriteten har också sagt att vissa möjligheter skulle föreligga att få fram lagstiftningsförslaget i så god tid att lagarna skulle kunna träda i kraft den 1 april 1967. Utskottsmajoriteten anser dock att det inte föreligger särskilt starka skäl för ett tidigare ikraftträdande än den 1 juli 1967. Någon motivering för detta påstående ges över huvud taget inte; man bemöter alltså inte vad som härvidlag sägs i motionerna, nämligen att det för kreditväsendet inom vårt land skulle vara ett väsentligt intresse att lagarna trädde i kraft tidigare än den 1 juli. Det är ingen tillfällighet att bland dem som undertecknat motionen i andra kammaren befinner sig herr Nordgren, som väl är medveten om de bekymmer som inte minst de mindre företagen har. Herr Nordgren deltog också häromdagen i en interpellationsdebatt beträffande sysselsättningsläget här i landet. I den mån vi inte själva är verksamma inom näringslivet torde vi numera som tidningsläsare vara väl medvetna om att många företag brottats med svårigheter som blivit dem övermäktiga och tvingats att inskränka eller helt inställa sin drift. Detta har i mycket stor utsträckning gällt små och medelstora företag. I vissa fall har lönsamheten konstaterats vara så försämrad, att man över huvud taget inte kunnat tänka sig någon framtid för företagen. Därom är det ingenting att säga i dessa sammanhang. I andra fall har man däremot varit medveten om att det är de nu rådande hårda kreditvillkoren som har medfört att driften måst inskränkas eller helt inställas. Det är just med tanke på sådana fall som man hade hoppats att på ett tidigare stadium än till sommaren få ökade möjligheter för kreditinstituten att lämna hjälp. Det är ofta fråga om låntagare som utnyttjat sina säkerheter fullt ut och inte kan komma längre med de former som för närvarande står till buds. Det nya institutet, företagsinteck ning, skulle i många fall öppna nya möjligheter för kreditinstituten att hjälpa företag, som skäligen bedöms kunna överleva för den händelse de får tillgång till kredit. Det är detta resonemang som har förts i motionen och som nu majoriteten i utskottet avfärdar med att det inte synes vara särskilt starka och goda skäl som motionen baserar sig på. De som fäller detta omdöme och de som kommer att rösta för utskottsmajoritetens hemställan — alltså för avslag på motionen — påtar sig ett stort ansvar. De kommer att bidraga till ytterligare skärpta svårigheter för småföretagsamheten här i landet.

Herr talman! Man var ganska överens i utskottet om att tiden fram till den 1 april — alltså första kvartalet nästa år -— måste tas i anspråk för att få lagförslaget klart att behandlas i kamrarna. Majoriteten i utskottet var för sin del tämligen säker på att förslaget knappast skulle hinna bli färdigt på denna tid. Herr Regnéll menar att man inte har begripit det oerhörda ansvar som man tar på sig gentemot alla de kredittagare som är beroende av en så snabb lagändring som möjligt.

Man såg det hela på det viset, och jag tror att det är en riktig bedömning. För den som befinner sig i den situationen att han har behov av den nya lagen så fort som möjligt är det bättre att i vart fall veta att den är klar den 1 juli än att leva i ovisshet beträffande denna sak. Jag har sett att statsrådet Kling nu har begärt ordet, och jag förmodar därför att vi får ett ytterligare klarläggande på denna punkt.
Herr talman! Herr Regnéll vill göra gällande att den som röstar för eller emot reservationen röstar för eller emot företagsamheten. Jag tror inte att omröstningen kommer att ha en så stor betydelse. Jag har ännu inte fått lagrådets utlåtande i min hand, och innan jag har det kan jag inte utlova att — som det sägs i utskottsutlåtandet och i reservationen — proposition skall föreligga redan vid vårsessionens början. Därmed är det också klart att det icke kan bli något ikraftträdande den 1 april. Om denna lag sedan träder i kraft den 15 maj, den 1 juni eller den 1 juli tror jag icke kommer att ha någon avgörande betydelse för företagsamheten.

Herr talman! Tredje lagutskottet har i sitt utlåtande nr 58 med hull och hår slukat Kungl. Maj:ts proposition nr 144 om affärstidslag. Det förekommer inte ens en blank reservation från någon av utskottets ledamöter. Det är väl i och för sig inte särskilt unikt med ett enigt utskott i vissa frågor, men i detta fall tycker jag att det är ganska egendomligt att utskottet är enigt. Det är egendomligt därför att de cirka hundra remissinstanserna — om man räknar med underremissinstanserna — haft delade meningar om affärstidsutredningens förslag, som Kungl. Maj:t nu med vissa ändringar gjort till sitt. Det är egendomligt också därför att det i en del motioner från samtliga borgerliga partier anförts kritiska synpunkter på förslaget. Det kan visserligen sägas att detta mer är en praktisk än en politisk fråga, men jag anser att vi på borgerligt håll har att slå vakt om frihet från regleringstvång som inte är direkt behövligt. Jag tycker att vi saknar skäl för att anta denna lag som, ehuru den är liberaliserad i förhållande till gällande butikstängningslag, är obehövlig och innebär en inskränkning i den fria näringsutövningen. Tveksamheten inför behovet av denna lag kommer också till uttryck i många av remissvaren. Även statsrådet Lundkvist ger uttryck för en sådan tveksamhet, men han anser liksom utskottet att man bör pröva sig fram innan man tar steget fullt ut. Lagen föreslås därför få en till fem år begränsad giltighetstid. Skälen härför skulle vara att en Öövergång till ett friare system skulle för det första få vissa oförmånliga verkningar för konsumenterna, för det andra leda till sociala problem för småbutiksinne havarna och för det tredje medföra vissa olägenheter för de affärsanställda. Låt mig, herr talman, ett ögonblick få granska dessa skäl. Man säger att ett system med fria affärstider måhända skulle föra med sig högre varupriser. Statsrådet är härvidlag ytterst försiktig, och affärstidsutredningen anser att det över huvud taget är svårt att bedöma huruvida höjda priser skulle bli en följd av fria affärstider. Det är klart att ett längre öppethållande kan resultera i högre priser. Men vi bör komma ihåg att konkurrensen redan nu är hård och att ställningstagandet fill ett längre öppethållande än normalt kommer att bli avhängigt av företagsekonomiska bedömningar. Allt kommer att bero på kundfrekvensen. Det har visat sig att denna för närvarande är ytterst liten under de första timmarna efter klockan 9. Man kan alltså öppna senare, om det skulle visa sig rationellt, och man kan också i större utsträckning anlita deltidsanställd och extra personal på tider då så behövs. Man kan vidare kompensera de anställda genom att ge dem ledigt på tider då kundtillströmningen är ringa. Därmed skulle man kunna undvika en fördyrande personaluppsättning och slippa att betala ersättning för obekväm arbetstid, som eljest skulle bli följden. I och med att detaljhandeln vilket den för övrigt redan gör — måste lägga företagsekonomiska aspekter på sin verksamhet och vidta erforderliga rationaliseringar för att uppnå största möjliga lönsamhet får man också garantier för att prisutvecklingen inte blir till men för den köpande allmänheten. Vad så beträffar de befarade sociala problem som skulle kunna uppstå när det gäller de mindre affärsinnehavarna, så tycker jag att de har överbetonats. Som jag tidigare sagt kan affärstiden anpassas efter kundkretsens önskemål. Håller man stängt t.ex. vissa förmiddagar begränsas inte bara de anställdas utan också affärsinnehavarnas totala arbetstid. Redan Kungl. Maj:ts förslag, som ju ger möjlighet till utsträckt öppethållande, medför i så fall vissa anpassningsproblem för de enskilda affärsinnehavarna. Man betonar de s.k. närhetsbutikernas behov av att smidigt kunna anpassa sig efter konsumenternas önskemål i fråga om affärstider. Skulle det visa sig — vilket förmodligen blir fallet — att kundkretsen i större utsträckning handlar på de senare timmarna kan affärerna utan förfång för vare sig innehavaren eller kunderna öppna senare, såsom jag har påpekat, och då får innehavaren den fritid som han naturligtvis väl kan behöva. Att jag är anhängare av en fri konkurrens utan lagreglerade affärstider beror i hög grad just på omtanken om de mindre affärsföretagen, både de företag som är belägna på landsbygden och de som förekommer i tätorternas affärscentra. Konkurrensen mellan varuhusen blir allt hårdare, och de mindre företagen, speciellt då inom livsmedelsbranschen, får allt svårare att konkurrera med de stora varuhusen. Orsakerna härtill är många. Bl. a. har de mindre affärsföretagen ett ogynnsammare läge när det gäller att göra förmånliga inköp; de kvantiteter de kan köpa från grossisterna är begränsade, och priserna blir därigenom oförmånligare. De tillhandahåller vidare en personlig service i högre grad än varuhusen i fråga om råd till kundkretsen och ofta även i fråga om hemsändningar, och sådan service kostar naturligtvis pengar. Kommer därtill att de hämmas genom att inte få konkurrera med näraliggande varuhus i fråga om öppethållande, när de bedömer detta vara ekonomiskt lönsamt och förenligt med sina intressen, försättes de enligt min mening i en besvärlig situation. Alla vitsordar att de s.k. närhetsbutikerna behövs, inte minst för att underlätta för åldringar och handikappade att själva göra sina inköp. De stora varu husen i all ära, men de är inte och kommer förmodligen aldrig att bli kundvänliga för våra gamla och för de människor som har svårt att röra sig. All rationalisering och komfort till trots, men med sina centrala kassor och rulltrappor och allt vad det kan vara utgör varuhusen ändå en främmande värld för alla dem som inte är vitala och som inte snabbt kan inrätta sig efter den moderna modellen. I den mindre affären slipper man att trängas med människor, att gå långa sträckor från den ena avdelningen till den andra, man behöver inte anlita besvärliga rulltrappor för att få tag i det man behöver. Jag tycker inte att vi genom en lagändring som kan vara till nackdel för de små affärerna skall påskynda den utveckling, som så snabbt har gjort sig märkbar — att ta död på småföretagen. Jag ser denna utveckling, herr talman, på nära håll i min egen hemstad, där vi inom tre kvarter har fått inte mindre än sju stora varuhus. Skulle någon av de mindre affärerna inom detta begränsade område vilja utsträcka affärstiden utöver den lagstadgade, måste dispens sökas. Möjligheten till dispens skall bibehållas enligt lagförslaget.

Det tredje skäl som anses tala för en lag säges vara att frånvaron av reglerad affärstid skulle innebära vissa olägenheter för de affärsanställda. Det är givet att jag inte skulle vilja medverka till sådana olägenheter och att jag väl förstår att arbetstidens förläggning har intresse för dessa grupper. Men först och främst kan sägas att det i arbetstidslagen för detaljhandeln fastställes hur lång arbetstiden får vara såväl för vecka som för dag räknat. Dessutom gäller vissa föreskrifter om raster m.m. Om föreskrifter angående öppethållandet inte funnes, skulle den totala arbetstiden säkerligen inte bli längre. Handelsanställdas förbund har påpekat vissa olägenheter för de affärsanställda som ett fritt system skulle innebära. Man menar att möjligheterna för personalen att på facklig väg få kompensation för obekväm arbetstid är osäkra, eftersom den fackliga organisationsgraden är låg och endast en liten del av företagen i branschen är bunden av kollektivavtal. För dem som är anslutna till facklig organisation torde det emellertid inte finnas några problem. Det finns anledning att förutsätta att de avtal som träffas kommer att tillämpas på hela detaljhandelsområdet. Dessutom bör man inte glömma att arbetskraften i stor utsträckning utgöres av deltidsanställd personal, varav en del, som arbetsmarknadsstyrelsen framhåller, endast arbetar vid de tillfällen då belastningen är som störst inom detaljhandeln.

20? Man kanske just vid den tidpunkten befinner sig på en plats där kunden har väntat på att få göra sina inköp. Med vad jag här har framhållit har jag försökt motivera varför jag anser tiden vara mogen att slopa en föråldrad lag, butiksstängningslagen, utan att ersätta den med en visserligen liberaliserad men onödigt konkurrenshämmande lag som den föreslagna affärstidslagen.

Herr talman! Den proposition om ny affärstidslag som i dag behandlas föreslår en enklare och friare reglering av affärernas öppethållande. Det är en proposition som vi kan hälsa med tillfredsställelse. Om dess förslag genomföres kommer det säkerligen att bilda en övergång till ett friare system i framtiden. Inom affärstidsutredningen och bland de flesta remissinstanserna har enighet rått om att den nuvarande butiksstängningslagen i vissa avseenden haft ogynnsamma verkningar och att den bör upphävas. Diskussionen har i stället kommit att gälla frågan, huruvida man för närvarande helt bör slopa affärstidsregleringen.

Utskottet har den uppfattningen, att en direkt övergång till ett helt nytt system skulle kunna medföra nackdelar som överväger fördelarna. Den medelväg som departementschefen har förordat innebär för närvarande enligt utskottets mening en lämplig avvägning mellan de intressen som gör sig gällande på området. Utskottet vill i detta sammanhang framhålla, att den nu gällande regleringen ändå har bestått i stort sett oförändrad sedan år 1939 och att detaljhandeln har anpassat sig därtill. En omställningsperiod är därför under alla omständigheter enligt vad utskottet uttalar önskvärd. Huruvida regleringen senare skall slopas helt eller ej får avgöras med ledning av erfarenheterna av den i dag föreslagna friare regleringen. Av det ovannämnda framgår, att utskottet inte har kunnat tillstyrka bifall till de motioner, i vilka yrkas avslag på propositionen och upphävande av butiksstängningslagen. Spörsmålet om det fria sortimentet och dispensgivningen berörs i några motionspar. Utskottet vill i anledning härav anföra följande. Den föreslagna vanliga affärstiden har bestämts med hänsyn till att endast ett någorlunda rimligt antal dispenser skall behöva meddelas, Ett visst behov av dispenser har dock bedömts komma att kvarstå. Förutsättningen för meddelande om sådana är att de i särskilda fall är påkallade av hänsyn till allmänhetens intresse. Dispens kan bland annat avse rätt för visst företag att utöver den vanliga affärstiden sälja varuslag som inte ingår i det fria sortimentet. Med den tämligen vida ram som redan den vanliga affärstiden utgör och med de dispensmöjligheter, vilka kommer att stå till buds, synes rimliga önskemål i fråga om affärstiden i allmänhet kunna tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Genom att befogenheten att meddela dispens dessutom har ålagts kommunerna har förutsättningar för en smidig anpassning till de lokala förhållandena skapats. Mot förslaget att mera väsentligt utvidga det fria sortimentet — i motionerna har härvidlag nämnts bl.a. livsmedel såsom kaffe, socker, bröd, smör, mjölk och konserver — talar, såsom departementschefen också anfört, att de som säljer det fria sortimentet genom en sådan utvidgning skulle få en starkt gynnad ställning i förhållande till andra detaljhandlare. Det kan inte uteslutas att en sådan snedvridning av konkurrensen skulle få menliga följder. Med hänsyn till dessa synpunkter är utskottet inte berett att förorda någon åtgärd i anledning av nu berörda motioner. Beträffande motionerna I1:789 och II: 965 vill utskottet hänvisa till att den vanliga affärstiden ger även familjebutikerna goda möjligheter att variera affärstiderna på sådant sätt som vederbörande ägare önskar och finner erforderligt. Att utforma bestämmelserna så, att rätten att hålla öppet blir beroende av i vilka former rörelse ägs och drivs synes inte heller vara invändningsfritt. Vad gäller dispensfrågorna innebär lagens grunder bl.a. att bedömningen i första hand skall ta hänsyn till kon sumenternas intressen. För att dispens skall medges måste det kunna antas, att det föreligger ett utbrett önskemål om utsträckt affärstid. Om så är fallet skall dispens inte heller vägras. Motionärernas förslag om särskilda dispensregler för större företag innebär ett avsteg från lagens grunder, vilket utskottet för sin del inte är berett att förorda. Det finns en del faktorer som talar för att regleringen av affärstiderna på sikt kommer att försvinna. Det nu framlagda förslaget synes emellertid innebära en liberalisering, som medför en betydligt enklare och friare reglering än den nuvarande butiksstängningslagen, och den nya lagen torde tillfredsställa de behov som är aktuella från konsumentsynpunkt. Herr talman! Ett enhälligt utskott har tillstyrkt propositionen. Jag ber härmed att också få yrka bifall till tredje lagutskottets hemställan i dess utlåtande nr 58.

Herr talman! I likhet med fröken Wetterström anser jag att vägande skäl talar för en fri affärstid, d. v. s. att nuvarande butiksstängningslag upphävs utan att ersättas med en ny. Jag har också en känsla av att statsrådet Lundkvist egentligen har samma mening, även om han kommit att framlägga ett annat förslag. Statsrådet diskuterar behovet av fortsatt reglering av arbetstiden på längre sikt och säger, att man måste bedöma den frågan i första hand från konsumenternas utgångspunkt. Konsumentintressena kan aldrig främjas genom en reglering som enbart hindrar butiksinnehavarna att hålla öppet vissa tider. Statsrådet avvisar klart och med övertygande motiveringar en rad invändningar mot fri affärstid, bl.a. att fri affärstid automatiskt skulle medföra en väsentlig höjning av priserna. Han me nar att sådana konsekvenser i allmänhet inte skall behöva inträffa, i varje fall inte på längre sikt, och anser också att de affärsanställdas intressen skyddas av arbetstidslagstiftningen och av de fackliga organisationernas verksamhet. Statsrådet anser kort sagt att en affärstidsreglering bör kunna undvaras. Många remissinstanser har också samma mening. Emellertid blir statsrådet i den senare delen av sin proposition betänksam. Han befarar att ett omedelbart slopande, en tvär omställning, skulle medföra betydande olägenheter för konsumenter, affärsinnehavare och affärsanställda och föreslår därför en ny tidsbegränsad lag. Alla dessa betänkligheter har han dock avvisat i första delen av sin proposition, och jag måste säga att jag tycker att han låter mera övertygande i den delen. Ingen av oss lär säkert kunna förutse konsekvenserna av ett omedelbart slopande av nuvarande butiksstängningslag — hur stor och hur snabb effekten blir. Jag har emellertid en känsla av att många av dem som försvarar en fortsatt reglering på detta område uppfattar rätten att ha öppet som en skyldighet att ha det. De gör gällande att vi snabbt skulle få en betydande förlängning av butikstiderna och att särskilt de mindre butikerna då skulle få svårt att hävda sig, att affärsinnehavarna skulle få orimligt långa arbetsdagar 0. s. v. För min del tror jag inte att effekten skulle bli vare sig särskilt snabb eller särskilt omfattande. Flertalet butiker utnyttjar ju inte den nuvarande rätten att ha öppet till kl. 19. Jag tror att vi i tätorterna skulle få ett antal butiker med längre öppethållande, kanske till kl. 22 och undantagsvis längre, men jag tror inte att den nuvarande strukturomdaningen inom den svenska detaljhandeln nämnvärt skulle påskyndas. På sikt tror jag att vi skulle få ett system med friare affärstider som ett mera normalt inslag. Men, kan det då invändas, om effekten varken blir särskilt stor eller särskilt snabb, då har väl statsrådet Lundkvist valt en ganska god medelväg när han föreslår dels en viss utsträckning av öppethållandet och dels att den nya lagen skall gälla i fem år och därefter omprövas. Jag vill gärna säga att den föreslagna lagen är ett steg i rätt riktning, men samtidigt anser jag att de affärsmän som vill ha öppet längre och som har en marknad härför också bör ha rätt att ha öppet längre. Det finns i tätorterna många konsumenter som behöver kunna göra inköp på kvällarna, det finns många affärsmän som skulle vilja ha öppet och det finns också tillgång till personal. Varför skall då lagstiftningen lägga hinder i vägen? Jag kan inte finna tillräckliga skäl för att behålla en lagstiftning som innebär ett onödigt krångel, som irriterar både affärsfolk och konsumenter och som medför en begränsning av konkurrensen. Jag vill helt instämma i näringsfrihetsombudsmannens yttrande — som fröken Wetterström tidigare återgivit — att det i första hand bör vara en handelns egen angelägenhet att bestämma lämpliga affärstider och då med hänsyn till konkurrens, kundservice, lönsamhet och andra faktorer men oberoende av regleringar. Detta är den grundsyn som ett antal medmotionärer och jag har givit uttryck för i en motion i denna fråga. Herr talman! Jag instämmer i fröken Wetterströms yrkande.